Herr talman! Först en gensaga till vad herr Berndtson sade i ett avseende. Han gjorde en parallell mellan dem som var för en utveckling och ett behållande av sambandet stat-kyrka och dem som var emot kvinnliga präster. Jag vill bestämt protestera mot denna sammanjämkning vad beträffar centern. Jag har också klart redovisat vår uppfattning tidigare i debatten. Sedan lämnade utskottets ordförande en intressant upplysning om hur länge de nu sittande arbetsgrupperna beräknas fortsätta ytterligare. Ett och ett halvt år var det besked som vi fick. Jag noterar det, men vill också erinra om det resonemang jag tidigare förde, nämligen att det ingalunda är tillfredsställande om de ensidigt sammansatta arbetsgrupperna skall fortsätta så länge ytterligare med diskussioner utan att de övriga politiska partierna kommer med i dem. Jag tycker också att det var ett något underligt resonemang som herr Johansson i Trollhättan tog upp när han sade att vi inte behöver en statskyrka framöver för att lösa kvinnoprästfrågan. Jag vet inte vem denna polemik var riktad mot, men jag kände mig inte på något sätt ha anledning att bemöta den. Låt mig emellertid säga att jag finner det angeläget att vi i våra ställningstaganden har den bestämda uppfattning, som jag också har redovisat, att staten självklart inte skall gå in och på något sätt dirigera de fria trossamfunden. Det har vi diskuterat förut och vi borde vara överens om att så icke skall ske. Folkrörelsekaraktären hos de fria samfunden skall bibehållas. Den diskussionen tycker jag alltså i nuläget är onödig att ta upp därför att det borde råda total samstämmighet på den punkten. Beträffande svenska kyrkans ställning i sammanhanget vill jag än en gång understryka det nödvändiga i att vi också framöver får en sådan organisation för svenska kyrkan att alla människor, var de än befinner sig i vårt land, får närhet till kyrklig aktivitet. Jag tror att det är detta som ligger i botten för de många ställningstagandena för en positiv attityd till fortsatt garanti från statens sida för svenska kyrkans möjligheter att arbeta.
Herr talman! Jag vill bara säga några få ord till herr Berndtson, som nyttjade en ovärdig vokabulär,” könsdiskriminering”. Varför skall vi politiker nästan alltid misstänkliggöra meningsmotståndares motiv? Det är politikernas speciella sjukdom, som vanligt sunt folk föraktar. Jag är, herr Johansson i Trollhättan, fullt medveten om att sambandet mellan stat och kyrka ger riksdagen anledning att ta upp frågan om kvinnans rätt till prästämbetet. Det har ju också skett. Jag har ingenting emot att vi får garantier för kvinnans lagliga rätt att utöva prästämbetet, som det står i centerreservationen. Därför har jag heller inte någon som helst svårighet att skriva under på det som också är vad riksdagen antog 1958. Men biskopens ovillkorliga skyldighet att prästviga kvinnor har vi inte sagt något om. Det är på den punkten jag menar att vi i ett välfärdsland borde kunna ge plats för samvetsfriden och ha det förtroendet för kyrkan att den så småningom kommer att lösa frågan. Den statistik som herr Johansson i Trollhättan själv anförde visar ju åt vilket håll utvecklingen går. Skall man då i ett slutskede klämma åt kyrkan och dess män -— jag är övertygad om att herr Johansson i Trollhättan håller med mig om att de är hederliga andens män — och därmed konservera en bitterhet och en konflikt som vi ju alla vill ha ur världen? Vad sedan gäller samrädsgruppen mellan biskopen och kyrkoministern — om vi får rationalisera uttryckssätten — menar herr Johansson att vi skulle få en helt ny utgångspunkt, om parlamentarikerna kommer med i överläggningarna; de skulle med sina partiprogram kunna låsa debatten. Varför det? Vi från vårt håll är beredda att finna lösningar som går utöver det skrivna programmet. Det tillhör ju politikens villkor att man får ge och ta. Men om vi befinner oss utanför samrådsgruppen, herr Johansson, och ärendet kommer till riksdagen, står vi där med våra partiprogram, och då är det bäddat för en konflikt. Jag menar inte att politikerna skulle påverkas av kyrkans folk i en sådan samrådsgrupp, men man skulle kunna informeras och få inblick i problem som man inte kan lära känna när man står utanför. Vad jag anförde om ärkebiskopens ”förhandskapitulation” är att han tydligtvis har den uppfattningen att statsmakterna har tagit principiell ställning till kyrka-stat-frågan — och det har väl ändå inte skett, herr Johansson i Trollhättan?
Herr talman! Jag noterar såsom positivt att herr Boo redovisade ett behov av att distansera sig från vissa kretsars syn på dessa kyrkliga frågor. Tydligen vill han också ha en viss distans till moderata samlingspartiet. Herr Johansson i Trollhättan konstaterade som självklart att jag önskar en konfrontation i frågan om kyrkans skiljande från staten.

Slutligen till herr Mårten Werner: Jag vill naturligtvis inte på något sätt försöka tävla med herr Werner i bibelkunskap, men även jag har gjort vissa källforskningar. I Paulus första brev till Korintierna 14 kap. 34 versen kan man läsa: ”Såsom kvinnorna tiga i alla andra de heligas församlingar, så må de ock tiga i edra församlingar. Det är dem icke tillstatt att tala, utan de böra underordna sig, såsom lagen bjuder.” Men då finner jag också att det i vers 35 står följande: ”Vilja de hava upplysning om något, så må de hemma fråga sina män; ty det är en skam för en kvinna att tala i församlingen.” Min logiska fråga till moderaterna är denna: Är detta också moderaternas syn på kvinnans roll i dag?

Herr talman! Det var gripande i all sin enkelhet att höra vännen herr Berndtson citera Guds ord. Fortsätt med det, herr Berndtson! Det är nyttig läsning. Men denna fråga gällde huruvida vi från moderaterna vill ge rätt för enskilda människor att läsa sin bibel och tro efter sin egen uppfattning. Vi knyter inte upp det vid något bibelord utan vill gå alla till mötes i trosfrågorna. Det var bra att herr Johansson i Trollhättan kom in på de fria samfunden igen, eftersom jag inte fick tid att bemöta honom tidigare på den punkten. Självfallet vill vi inte att staten på något sätt skall styra de fria samfunden och att till varje pris samma lagar skall gälla för svenska kyrkan som för de fria samfunden osv. Men nog finns det möjligheter att ge dem likvärdigt stöd för sin verksamhet. Det är det vi är ute efter. Vad gäller samrådsgrupperna säger herr Johansson att det, om politikerna kommer in, blir en upprepning av 1968 års utredning. Det blir det väl inte. Då var det fråga om samtal politikerna emellan, men nu blir det samtal mellan politiker och kyrkans företrädare. Det är den stora skillnaden och det som jag menar skulle vara nyttigt och fruktbärande.
Herr talman! Mårten Werner förbigår det som egentligen är min frågeställning, nämligen hur man ser på kvinnan i övriga avseenden. Jag menar att Pauli inställning till kvinnan måste ses som både tidsbunden och personligt kvinnofientlig. Hela hans beskrivning av mannen såsom kvinnans huvud ter sig som djupt reaktionär. Den avgörande frågeställningen, Mårten Werner, måste vara att ett åberopande av Paulus som skäl för motstånd mot kvinnliga präster också måste återspegla en reaktionär syn på kvinnan i andra avseenden. Tar man fasta på det ena hos Paulus, måste man ta fasta även på det andra. Konsekvensen av en reaktionär syn i frågan om kvinnliga präster är därför även en reaktionär syn på kvinnans roll i övrigt. Det går inte att komma ifrån.

Herr talman! Det utredningsarbete som gjorts beträffande de framtida relationerna mellan samhället och trossamfunden har varit så omfattande att det snart borde vara dags att fatta beslut på det underlag som utredningarna har frambragt. Från folkpartiets sida har vi också i olika sammanhang beklagat att de markeringar som 1972 gjordes från ett par av partiernas sida ledde till att regeringen inte fann det möjligt att då framlägga förslag på grundval av 1968 års berednings betänkande. Mot den bakgrunden ter det sig nu en smula egendomligt att det är centerns och moderaternas företrädare som yrkar på att riksdagen skall ta ställning — mitt under det att överläggningarna mellan staten och svenska kyrkan pågår. Det har tidigare funnits ett par anledningar att sätta frågetecken i kanten för handläggningen av den här frågan. För det första var det otillfredsställande att svenska kyrkan, som onekligen är mycket nära berörd av den här frågan, stod utanför de egentliga övervägandena, även om det självfallet fanns någon representant för svenska kyrkan med både i 1958 års utredning och 1968 års beredning. Från liberalt håll uttalade vi på ett tidigt stadium att svenska kyrkan själv borde bestämma sig för den lösning man helst ville se förverkligad. På så sätt skulle överläggningarna på det politiska planet ha en viktig utgångspunkt i vetskapen om kyrkans egna önskemål. Detta har, som jag ser det, på ett tillfredsställande sätt tillgodosetts genom de överläggningar som sedan någon tid pågår mellan de av kyrkoministern utsedda arbetsgrupperna och de företrädare för svenska kyrkan som ärkebiskopen utsett. Det andra frågetecknet hänför sig till tiden efter det att de nämnda arbetsgrupperna, som representerar staten och svenska kyrkan, börjat arbeta. Kunde det, frågar man sig naturligt nog, vara rimligt att dessa överläggningar mellan staten och en av de berörda parterna, svenska kyrkan, pågick bakom stängda dörrar utan insyn eller medverkan av de politiska partierna som till sist ändå har att fatta besluten? Det förefaller mig som om den frågan nu har kommit i ett nytt läge i och med att statsrådet Gustafsson offentligen redovisat arbetsläget i överläggningarna och förklarat sig ha för avsikt att hålla alla berörda parter underrättade under överläggningarnas gång. Han har också klart redovisat syftet med dessa överläggningar: att undersöka möjligheterna att komma fram till praktiska lösningar på den grund som slutbetänkandet från 1968 års beredning om stat och kyrka erbjuder. För min del finner jag dessa förklaringar från det ansvariga statsrådets sida tillfredsställande. Kyrkoministern har betonat vikten av att de tillsatta arbetsgrupperna får fullfölja sitt arbete utan störningar. Han har också deklarerat att man räknar med att vara klar med det omfattande arbete man tagit sig före senast vid årsskiftet 1977-1978. Det är självklart att inom de olika partierna finns bestämda uppfattningar om hur de framtida relationerna mellan stat och trossamfund skall utformas. Men skulle representanter för de politiska partierna nu sättas in i de pågående överläggningarna skulle det leda till att dessa förrycktes och försenades på ett olyckligt sätt. Ett ställningstagande från riksdagens sida i ett eller flera av de spörsmål som nu behandlas i överläggningarna mellan staten och svenska kyrkan skulle föregripa dessa och bör därför inte komma i fråga. I synnerhet bör detta inte ske om det finns risk för att ett sådant ställningstagande skulle stå i motsättning till det syfte som kyrkoministern uttalat med överläggningarna. Detta syfte står, som jag uppfattar det, i god överensstämmelse med de grundläggande krav som vi från folkpartiets sida ställer på en förändring av relationerna mellan stat och kyrka. Folkpartiet vill verka för kyrkans frihet, jämställdhet mellan trossamfunden i förhållande till staten och den enskildes rätt att själv avgöra medlemskap och ekonomiskt engagemang i trossamfund. Vi hävdar vidare att svenska kyrkan måste garanteras goda möjligheter att också i fortsättningen verka som en öppen folkkyrka och att bedriva sin verksamhet över hela landet men även att övriga trossamfund skall ges likvärdiga villkor med svenska kyrkan. Hur detta mål praktiskt skall kunna uppnås hör till det som överläggningarna mellan staten och svenska kyrkan handlar om. De överläggningarna bör få genomföras och avslutas i lugn och ro. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till utskottets hemställan. Så några kommentarer till debatten. Jag tycker att det var ett rätt märkligt uttalande av herr Werner i Malmö när han om ärkebiskopen sade att det över dennes ställningstagande vilar något av en förhandskapitulation. Är det inte, herr Werner, ändå önskvärt att svenska kyrkan söker komma fram till en samsyn i de frågor som sedan länge pockar på en lösning? Är det inte just detta vi har efterlyst? Är det då inte rimligt att svenska kyrkans företrädare vill samråda med företrädare för regeringen i dessa frågor? På den punkten var det inte klart vad herr Werner i Malmö avsåg. Herr Berndtson menade att folkpartiet hade övergivit sin principiella ståndpunkt. Nej, det har vi inte, men vi vill att man skall visa både princibiell fasthet i de här frågorna och omsorg om svenska kyrkan. Herr Berndtson har säkert sina principer, men av honom och hans parti har svenska kyrkan inte något gott att vänta.

Herr talman! Frågan om diskriminerande behandling av kvinna inom kyrkan har under den senaste tiden aktualiserats på nära håll. Jag syftar på vad som nyligen hände i den församling inom vilken riksdagshuset är beläget; det har redan nämnts i debatten. Reaktionerna på detta har inte heller uteblivit. Men denna händelse är bara ert exempel på vad som är ett ganska vanligt agerande av kyrkans ämbetsutövare i den här frågan. Herr Boo sade tidigare i debatten att det som nu skett hade kommit att medverka till att han var med om en stark skrivning i utskottet. Och konstitutionsutskottet har den här gången behandlat frågan betydligt mer seriöst än när den behandlades förra gången, före jul, också då med anledning av en motion väckt av mig tillsammans med några partikolleger. I motionen 1975/76:450, som behandlas av utskottet i dagens betänkande, begär vi att riksdagen skall ge regeringen till känna att åtgärder bör aktualiseras för att den s.k. samvetsklausulen inte allt framgent skall kunna hävdas utgöra grund för diskriminerande behandling av kvinna. Mitt yrkande var i stort sett detsamma i förra årets motion. Utskottet hänvisade då — utan att alls ta upp sakfrågan — till de pågående överläggningarna mellan staten och kyrkan. Jag reagerade den gången här från talarstolen mot den — som jag tyckte — slappa behandlingen. I nu föreliggande betänkande har konstitutionsutskottet verkligen tagit upp sakfrågan till behandling, och det är bra. Man redogör för förhållandena och för vad som hände i samband med att lagen om behörighet för kvinna till prästämbete antogs av kyrkomöte och riksdag år 1958, och man redovisar också vad som hänt sedan dess.

Utskottets slutsats blir att om de pågående överläggningarna mellan staten och kyrkan ”inte leder till resultat i här berört avseende” — alltså när det gäller kvinnors faktiska möjligheter att i enlighet med sin lagliga rätt utöva prästämbete — kan ytterligare åtgärder bli nödvändiga. Detta föreslår utskottet skall ges regeringen till känna. Det går kanske inte att komma längre i dag, och jag uppfattar utskottets skrivning så, att man gett ett klart uttryck för sin uppfattning i sakfrågan: Diskriminering av kvinnor inom kyrkan skall inte få fortsätta. Det är detta riksdagen tar ställning till när den bedömer vad konstitutionsutskottet föreslår i sitt betänkande — och det känns välgörande. Bara några kommentarer på ett par punkter till vad utskottet skriver! I betänkandet sägs att så länge lagstiftningen består oförändrad har de uttalanden betydelse som gjordes i samband med att lagen behandlades och fastställdes. Det är alltså dessa uttalanden som alltsedan dess åberopats av kvinnoprästmotståndarna under beteckningen ”samvetsklausulen”. Utskottet påpekar att räckvidden och innebörden av dessa ut talanden är omstridda. Det är just detta jag har tagit upp i min motion. Här finns nämligen olika tolkningar av innebörden. Landshövding Edenman, som i egenskap av ecklesiastikminister var den som handlade frågan 1958, hävdar bestämt — senast nu i ett TT-uttalande — att uttalandena gjordes enbart med tanke på de biskopar och präster som då var i tjänst och att avsikten inte var att de skulle kunna åberopas för all framtid av biskopar som utnämnts och präster som vigts i vetskap om lagen. Någon egen åsikt om samvetsklausulens räckvidd har dock inte konstitutionsutskottet — tyvärr. Sedan påpekar utskottet att utvecklingen efter tillkomsten av 1958 års lag inneburit att motståndet mot kvinnliga präster i mycket har försvagats. Ja, det vore ju underligt annars. Det underliga är att det fortfarande består och att det fortfarande efter 18 år kan ta sig sådana uttryck som det vi nyss bevittnat i vårt grannskap. Det är tragiskt för kyrkan att det är sådana ageranden som skall bidra till att föra frågan om kvinnors ställning inom kyrkan framåt — för så verkar det faktiskt. Jag tycker det är glädjande att utskottet står enigt bakom sitt ställningstagande. Men efter att ha hört herr Mårten Werner här måste jag säga att jag inte riktigt förstår att man kan stå enig. Det finns ju bara ett särskilt yttrande i denna fråga, och det innebär att man ansluter sig till vad utskottet har sagt. På mig verkade det som om herr Werner inte instämde i utskottets klara ställningstagande. Sedan gjorde herr Werner ett angrepp på mig och min motion. Han ansåg att jag inte respekterade andras samveten. För det påståendet har han ingen som helst grund. Självfallet anser jag — liksom jag förutsätter att alla andra gör — att var och en skall ha rätt till sin tro. Det jag vill ha klarhet i är om ämbetsmän inom den svenska statskyrkan under åberopande av samvetsskäl kan underlåta att uppfylla sina tjänsteplikter. Efter de uttalanden som konstitutionsutskottets ordförande har gjort — liksom företrädare för övriga partier — tvivlar jag inte på var utskottet står i den frågan. Jag noterade herr Johanssons i Trollhättan uttalande att så länge kyrkan är en offentligrättslig institution så kan inte dess ämbetsmän utan rättslig grund särbehandla kvinnor. Och det är inte kyrkans ensak att ta ställning här — det är i lika hög grad riksdagens ansvar att bevaka att antagna lagar följs.

Herr talman! Fröken Andersson talade om mitt angrepp på henne och hennes motion. Det gällde just att fröken Andersson gör sig skyldig till denna tråkiga vokabulär, denna ensidiga bedömning, och kallar det diskriminering av kvinnan. Jag menar att uttrycker man sig så, då har man inte den uppfattningen att ämbetssynen kan vara en trosfråga för vederbörande. Det är det vi vill stryka under med vårt särskilda yttrande. Går vi ifrån det, ser vi bara på företeelserna utifrån, då förstår jag att man upplever det som en könsdiskriminering. Men försök att se det inifrån, så skall fröken Andersson upptäcka att det är en trosövertygelse hos dem som står för åsikten. Att det sedan förekommer övertramp här och var kan jag visst erkänna.
Herr talman! Jag vet inte vad herr Werner i Malmö vill kalla det, om man inte får lov att kalla det diskriminering av kvinnan. Jag har inte kommit in på trosfrågorna, för det är inte dem det har gällt för mig. Man kan ha olika tro, och jag respekterar det. Men vad det gäller nu är om man inom den svenska statskyrkan skall få lov att diskriminera kvinnor — och det är det man gör. Jag står för att det uttrycket är riktigt. Jag har också fått rätt många brev från präster som uttryckt sin tillfredsställelse över att saken tas upp. De upplever att de behöver stöd för den uppfattning de har i denna fråga, och de ansluter sig alltså till den uppfattning som har kommit till uttryck i lagen.
Herr talman! Eftersom jag har tillhört de flitiga motionärerna i det här ärendet tidigare tänker jag ta mig friheten att säga några ord. I år har jag inte motionerat, eftersom jag förlorade hoppet om att det skulle kunna åstadkommas någonting. Det visar sig också att det saktmodiga konstitutionsutskottet alltjämt väntar på att ”den lugna och avspända atmosfären” skall inställa sig. Jag undrar: Hur länge skall man vänta och när blir det en lugn och avspänd atmosfär? Är det när moderater och centerpartister också har fattat att det vore klokt att skilja kyrka och stat? Då kanske vi får vänta länge, för tyvärr är förhoppningarna små att man skall ändra sig i det avseendet. Det är emellertid som det har sagts här, att det finns en majoritet i denna kammare för att skilja stat och kyrka. Och det parti som bildar regering har ju i sitt partiprogram att detta bör göras. Men här har regeringen ändå på något sätt gripits av handlingsförlamning. Hur skulle det bli om vi i alla ärenden skulle vänta på samlande lösningar och en lugn och avspänd atmosfär? Skall den politiska verksamheten läggas ner? Kunde vi sluta med riksdagsarbetet? Detta är dock — och det är väsentligt att understryka — en religionsfrihetsfråga. Det kan inte bestridas, och frågan bör icke kunna förhalas av att reaktionära krafter sätter sig emot en lösning. Frågan borde lösas snarast, och jag skall därför be att få yrka bifall till reservationen 3. Sedan några ord om detta med samvetsklausulen. Nog är det litet underliga samveten inom vissa delar av prästerskapet ändå som lugnt och stilla kan finna sig i att man trampar en klar mänsklig rättighet under fötterna — alltså kvinnans likställighet — men larmar och vibrerar alldeles ofantligt vid blotta tanken på att man skulle erkänna att en kvinna har samma värde i alla avseenden som en man. Här agerar väl ändå mörkmän i svarta rockar i något som man brukar vilja kalla ljusets tjänst! Detta är verkligen betänkligt, även ur en annan, mera praktisk syn punkt. Det var fröken Andersson, som jag i mycket kan instämma med, inne på när hon sade att här har man åtagit sig ett ämbete och lyfter lönen utan några samvetsbetänkligheter, såvitt känt är, men vill inte göra arbetet fullt ut. Det har ju också fru Myrdal understrukit i utredningen, att det är en ämbetsplikt som man undandrar sig. Och även andra ämbetsoch tjänstemän i det här landet har väl samveten — domare och åklagare och kanske t.o.m. i undantagsfall kronofogdar kan vara utrustade med samvete. De har många gånger att utföra ämbetsplikter som verkligen kan sätta samvetet i rörelse. Det kan gälla en domare som skickar en familjeförsörjare i fängelse för något som är ett brott men som kanske i och för sig är tämligen begripligt. Det kan också gälla åklagare och det kan gälla kronofogdar som skall vräka familjer med barn. Detta kan vara svårt, men det måste göras ändå. Och det här är ju konkreta ting — det är verkligen mänskliga tragedier och inte spekulativa bibeltolkningar som man kan göra litet hur som helst.

Det är inte konstigt om människor verkligen tvivlar. Herr Johansson i Trollhättan var sin vana trogen inne på ett intressant resonemang som naturligtvis är i stora delar riktigt, att så länge vi har en statskyrka kan vi i riksdagen ta upp detta med samvetsklausul och kvinnliga präster. Och där kan det ju sägas, att om statskyrkan övergick till att bli ett fritt samfund skulle man naturligtvis förlora sina medlemmar, om man betedde sig så illa som man nu gör - om man inte längre kan tvångsansluta medlemmarna redan från födelsen, vilket nu sker. Då skulle medlemmarna givetvis försvinna, och då kanske man fick ta sin ställning under omprövning. Inte ens fria samfund kan bete sig hur som helst. Där vill jag dra en parallell med fackföreningsrörelsens tvångsanslutning av människor som tar ett visst jobb. Jag och många med mig menar att man inte har rätt att förgå sig mot den politiska friheten. Ingen förening och inget samfund i detta land kan fatta vilka beslut som helst, och det skulle inte heller ett fritt religiöst samfund kunna göra. Jag tycker att vi i grundlagen skulle ha ett skydd för människors rätt när det gäller anslutningen till både religiösa och politiska organisationer. Om vi fick en lag mot könsdiskriminering —- som väl måste komma så småningom — skulle den även omfatta religiösa samfund. För det måste ju ändå vara det övergripande i detta sammanhang att vi här i landet behandlar kvinnor och män lika i alla avseenden. En sådan lag skulle givetvis ta över också sådana här religiösa spetsfundigheter som herr Werner i Malmö har utformat i dag. Så är det väl ändå — dess bättre.
Herr talman! Herr Sjöholm tycker att biskopar har underliga samveten, men jag skall vara mera generös och säga att jag betvivlar inte ett ögonblick att kronofogdar har samveten. Det har herr Sjöholm faktiskt också visat ett par gånger. Han har kanske då använt sig av samvetets rätt att inte göra indrivningar på julafton osv. Jag vill minnas att den uppfattningen också stod sig. Men f.ö. talar herr Sjöholm om saker som han har ytterst litet erfarenhet av. Erkänn det, herr Sjöholm! När herr Sjöholm påstår att kyrkans företrädare menar att människor inte har samma värde om de är män eller kvinnor, så är han ju helt utan kontakt med verkligheten. Säg i stället, herr Sjöholm: ”Jag upplever det så.” Då kan jag respektera den uppfattningen. Står man utanför kyrkans sammanhang -— vilket ju herr Sjöholm gör — så kan man uppleva det på det sättet. Men gör ett försök till identifikation med företrädarna för den här synen! Jag har f.ö. samma syn som herr Sjöholm när det gäller kvinnors rätt till prästämbetet. Det torde inte vara obekant för herr Sjöholm. Men jag menar att man skall visa respekt även för meningsmotståndare. Och det tycker jag saknas hos många.
Herr talman! Herr Werner i Malmö sade att när det gäller kyrkliga frågor talade jag om sådant som jag inte kände till. Men herr Werner själv talade ju om kronofogderi, och jag undrar vilken erfarenhet herr Werner har av det? Sedan är det riktigt att jag under vissa förhållanden underlåtit att företa indrivningar. Men där var det en kolossal och viktig skillnad, herr Werner, ty det gjorde jag för att hjälpa människor! Men biskopar och andra präster diskriminerar här kvinnor, även om de inte vill det. Det blir ändå följden. Det är obestridligt. Att utestänga en kvinna från kyrkan är väl diskriminering, sedan må man kalla det för vad man vill. Diskriminering är det rätta uttrycket. Slutligen sade herr Werner att man skall se på dessa frågor inifrån, men hur inkrökt skall man vara för att fatta dem på samma sätt som herr Werner?
Herr talman! Herr Boo ställde den direkta frågan till mig om och när en offentlig redovisning kan lämnas av arbetet i de fyra arbetsgrupperna. Låt mig då först säga att stat-kyrka-beredningen hade till uppgift att framlägga ett principförslag. Avsikten var att sedan kyrkomötet och riksdagen hade tagit ställning till det principförslaget skulle det bli föremål för en närmare detaljbearbetning. I det utomordentligt stora remissförfarande som skedde i anslutning till betänkandet, som omfattar omkring 7 000 trycksidor och ungefär 900 remissvar, framkom det från åtskilliga remissinstanser, bl.a. sådana som har anknytning till svenska kyrkan, att man inte kunde ta ställning till det framlagda principförslaget därför att man inte fått en tillräckligt långtgående redovisning av hur olika konkreta frågor skulle lösas. Det gällde t.ex. den kyrkliga egendomen, system för uppbörd av medlemsavgift till kyrkan samt övergångslagstiftning. I det läget fann jag det skäligt att försöka gå ett stycke längre på vägen än beredningen gjort, att handfast och konkret tillsammans med kyrkans företrädare diskutera de praktiska problem som rests bl.a. i remissvaren. Jag tror inte att jag för herr Boo behöver beskriva vilket snårigt och besvärligt område vi här gav oss in på. Det är alltså fråga om att systematiskt försöka arbeta sig fram till praktiska, konkreta lösningar. I mycket stor utsträckning består arbetet i arbetsgrupperna av en inventering av alla de problem och frågeställningar som uppkommit. Vi som utför det här arbetet har självfallet ingenting emot att redovisa arbetets fortgång i kommittéerna. Det är bara det att än har arbetet inte fortskridit så långt att det finns någonting tillräckligt meningsfullt att redovisa för offentligheten, på annat sätt än vad jag har försökt göra bl.a. i det föredrag i Jönköping som Karl Boo här refererade. Vi försöker alltså att finna metoder för staten att medverka när det gäller att uppbära medlemsavgifter till svenska kyrkan. Det är tillräckligt krångligt redan det med tanke på att somliga skattar enligt A-längd, andra enligt B-system, osv. Det är en tekniskt snårig problematik. Vi håller på och ser över hur man konkret skall förfara med kyrkans egendom. På vad sätt-kan den ställas till kyrkans disposition, som stat-kyrka-beredningen föreslog, samtidigt som man garanterar att egendomen alltid står till förfogande för religiöst arbete här i landet? Vi har framlagt vissa synpunkter på bildandet av stiftelser och annat som vi nu testar. När det gäller begravningsväsendet för vi med Kommunförbundet ett resonemang om hur den frågan skall kunna lösas. Så småningom kommer vi in på frågan om övergångslagstiftningen. Jag kan försäkra herr Boo att det inte är parlamentariska utredningar som saknas när det gäller att komma fram till en lösning av relationerna mellan kyrka och stat. Det finns hyllmetervis med principiella diskussioner utförda av parlamentariska utredningar. Nu gäller det att försöka arbeta sig igenom hela det här materialet fram till en praktisk och konkret lösning. Jag försäkrar herr Boo att parlamentarikerna skall få alla möjligheter att diskutera den här frågan och självfallet att fatta de slutliga besluten. Jag är beredd att för herr Boo eller vem det vara månde som har speciellt intresse av det här redovisa det arbete vi bedriver i arbetsgrupperna, på samma sätt som jag försöker att hålla Frikyrkorådet, som är en annan betydelsefull part i den här diskussionen, underrättat. Herr Werner i Malmö har ganska länge sysselsatt sig med kvinnoprästfrågan och tolkningen av den s.k. samvetsklausulen. Naturligtvis skulle det vara intressant att fördjupa sig i en diskussion kring innebörden av samvetsklausulen. Jag skall emellertid inte göra det för att inte för mycket ta riksdagens tid i anspråk. Men tillåt mig ändå göra konstaterandet, att den formella situationen inte är så särskilt svår. Det förhåller sig på det sättet att en biskop lika väl som en präst är en statlig ämbetsman. Han har ett ämbetsmannaansvar. I detta ansvar ingår att handlägga frågorna på ett objektivt sätt. Han skall fatta sina beslut utifrån objektiva kriterier. När man tar ställning till om man skall viga en människa till präst kan vederbörandes kön aldrig vara ett objektivt kriterium. En biskop kan vägra prästvigning därför att vederbörande inte uppfyller de kriterier man vill ställa, inte är lämplig som präst. Men han kan rimligtvis aldrig säga att det är ett objektivt kriterium att vederbörande är av kvinnligt kön. Jag tror inte vi behöver fördjupa oss i långa invecklade tolkningar av om samvetsklausulen gällde dåvarande biskopar och präster eller nuvarande. Den formella situationen är tämligen klar, tycker jag. Herr Werner talade mycket om samvetsfriden och sade att vi har råd att ta hänsyn till den. Jag delar i princip herr Werners uppfattning. Vi har råd i vårt samhälle att ta hänsyn till människors behov av samvetsfrid. Men problemet, herr Werner i Malmö, blir betydligt svårare när den enes samvetsfrid skall upprätthållas på bekostnad av den andres. Då kommer vi i en besvärlig situation. Jag har velat visa tålamod i denna fråga i förvissning om att förnuftet till sist skall segra över en doktrinär bibelsyn. Den nuvarande situationen leder till en förnedrande behandling av kvinnor. Jag hyser som herr Werner utomordentligt stor respekt för de flesta av motståndarna till kvinnliga präster, men det är ett faktum att deras hållning leder till att kvinnor hamnar i en förnedrande situation. Läget är ju det att teologer av facket vid sin tolkning av Bibeln och kyrkans lära kommit fram till att det är fullt acceptabelt att viga kvinnor till präster. Av våra 13 biskopar har 11 kommit fram till detta. Andra teologer av facket och två biskopar har vid sin tolkning av Bibeln och kyrkans lära i övrigt kommit fram till att det är omöjligt att viga kvinnor till präster. Vore det i den situationen inte rimligt, herr Werner, att de som är motståndare nu och företräder den mera doktrinära synen tilllämpade den gamla domarregeln att hellre fria än fälla? Jag är alldeles övertygad om att de, om de skulle göra ett övertramp, skulle få förlåtelse för det. Jag har sagt tidigare i denna kammare att jag följer frågan med uppmärksamhet. Jag tror att det från allmänna synpunkter är rimligt att kyrkan får möjlighet att anpassa sig till den situation som vi i övrigt har i vårt samhälle när det gäller jämlikhet mellan könen. Även om utvecklingen inom kyrkan på vissa punkter kan tyckas gå åt fel håll, pekar den ändå på det hela taget framåt. Jag hoppas att herr Werner och andra som delar den kyrkosyn som innebär att kvinnor inte skall behöva hamna i denna förnedrande situation skall medverka till en snabb utveckling av denna fråga inom kyrkan utan att vi med lagstiftningsåtgärder eller annat skall behöva gå vidare på denna punkt.
Herr talman! Det var en värdefull redovisning som kommunoch kyrkoministern gav kammaren av arbetsgruppernas direktiv och hur de arbetar. Jag vill ändå upprepa vad jag sade tidigare, att direktiven är för snäva. Arbetsgrupperna har en given plattform och de skall, som kommunministern säger, se på praktiska lösningar. Det är självklart att denna diskussion skall vara analyserande, men den måste sikta längre om man så småningom skall kunna få en bred uppslutning kring en lösning av dessa frågor. Jag förutsätter att det är ett engagemang från alla de politiska partierna som skall ge förutsättningar härför. Naturligtvis får politikerna möjlighet att ta ställning i slutomgången, men jag har inte uppfattat diskussionsredovisningen tidigare på det sättet att man skulle utreda internt och sedan skulle vi föreläggas ett förslag för vårt ställningstagande. Jag tror att det är viktigt vad kommunministern lovade, att vi så snart det är möjligt får offentliga redovisningar från arbetsgrupperna. Någon ordförande i en arbetsgrupp har helt nyligen sagt att man inte har kommit särskilt långt. Det finns därför anledning att fråga vad som sker i arbetsgrupperna. Vi bör så snart som möjligt få en redovisning.
Herr talman! Jag uppskattar också att Hans Gustafsson nu utlovade kontinuerlig information om det som sker i samrådsgruppen — det tror jag är väsentligt för den allmänna debatten. Vad gäller samvetsklausulen tycker jag att kyrkoministern gör det litet för enkelt för sig. Han talar som en lundateolog — han säger ”å ena sidan” och ”å andra sidan”. Å ena sidan har vi ämbetsmannaansvaret och att man skall handla utifrån objektiva kriterier, osv. Det är ju riktigt. Å andra sidan har vi råd med ett samvete i en välfärdsstat. Är det så förfärligt omöjligt att förena detta, när det gick så utmärkt 1958? Kyrkoministern måste erkänna att om ecklesiastikminister Edenman den gången hade sagt att nu får ni komma ihåg, mina damer och herrar, att det här gäller er men inga andra, så hade beslutet blivit ett annat. Den bristen på klarhet har varit förödande. Det är att beklaga. Detta bär statsrådet Gustafsson inte skulden för, men så är det faktiskt. Jag är som sagt av den meningen, att jag visst inte vill att någon skall hamna i en förnedrande situation. Men det behöver ju heller inte ske den gången det är så, som kyrkoministern säger, att elva av tretton biskopar är villiga att viga. Jag tror att det är mycket allvarligt för hela saken, om man nu klämmer åt dem som verkligen bärs upp av en tro på den här frågan. Jag får därför vädja till kyrkoministern att här verkligen gå försiktigt fram för kyrkans egen skull.
Herr talman! Jag har inte några avsikter att klämma åt någon eller att föreslå några sådana åtgärder att förnuftet så småningom skall råda över en doktrinär bibelsyn. Herr Werner i Malmö säger att ingen behöver hamna i en förnedrande situation. Men vi upplever ju det dagligen. I Gotland hade vi nyligen ett ärende av den karaktären, och vi har haft ett fall här intill. Det gäller här över huvud taget kvinnornas arbetssituation. Samvetsklausulen får icke medföra att kvinnor som blivit vigda till präster får arbeta under större psykiskt tryck än sina manliga medarbetare, något som vi f. n. inte kan vara helt säkra på att de slipper. Det är fortfarande på det sättet att det finns anledning att hålla den här frågan under noggrann observans. Vi kan nämligen då och då avläsa hur motståndet mot kvinnliga präster hårdnar ute i församlingarna och t.o.m. vid de teologiska fakulteterna. Vi har verkligen anledning att hålla den här frågan levande och diskussionen klar. Jag vill gärna göra det med hänsyn till att kyrkan skall få möjlighet att inom sig klara av den här frågan. Jag tror eller har åtminstone förhoppningen att det skall kunna ske.

Herr talman! Konstitutionsutskottets betänkande nr 39 är föranlett av en motion av fru Kristensson och herr Börjesson i Falköping. Orsaken till motionen är den begränsning av JO-ämbetets möjligheter att hävda medborgarnas intressen gentemot förvaltningen som inträtt genom ämbetsansvarsreformen. I motionen anmärkes att denna begränsning är diskutabel med hänsyn till utvecklingen i samhället. Genom den väldiga utbyggnaden av samhällets funktioner har vikten av tillsyn över förvaltningen ju faktiskt ökat. Jag vill tillägga att utvecklingen beträffande lagskrivningstekniken mot allmänt hållna författningar, som lämnar utrymme för skilda tolkningar, även har viss betydelse. I tillsynen över den offentliga förvaltningen bör ju ingå att denna utövas i överensstämmelse med lagstiftarens intentioner och lika över hela landet. Efter genomförandet av ämbetsansvarsreformen kan JO fortfarande göra uttalanden, men dessa kommer rimligtvis inte att få samma tyngd som tidigare, därför att JO inte har möjligheten att väcka åtal för att få en rättsfråga prövad. Redan detta kan förminska JO:s inflytande på rättsutvecklingen på längre sikt och mera generellt. I vissa fall kan emellertid också den nuvarande ordningen innebära nackdelar för enskilda personer och enskilda myndigheter. Den tjänsteman som utsatts för kritik kan ju känna sig orättvist bedömd. Han kan mena att hans tolkning av en författning varit den riktiga. Motionärerna menar därför att en tjänsteman bör kunna fordra av JO att han hänskjuter en omtvistad rättsfråga till domstol. En meningsmotsättning beträffande tillämpning och tolkning av en författningsbestämmelse kan finnas mellan JO och verkschef och mellan JO och andra högre tjänstemän. I sådana fall skulle det givetvis vara av värde att få rättsfrågan tolkad av domstol för framtida praxis hos den myndighet som frågan gäller. Nu har utskottsmajoriteten menat att motionen inte är aktuell. Ämbetsreformen har så nyligen trätt i kraft att material saknas som underlag för diskussion om förändringar. Ingen i utskottet har reserverat sig mot detta. I ett särskilt yttrande har emellertid herr Werner i Malmö och jag lagt in en brasklapp. I själva verket var väl min tveksamhet något större än som framgår av det särskilda yttrandet. Problemet är nämligen, om och hur de närmaste åren kan ge något. material för prövning av den fråga som behandlas i motionen av fru Kristensson och herr Börjesson i Falköping. Det är inte särskilt troligt att man kan få någon sammanställning av hur många tjänstemän som hade velat få JO:s medverkan till en domstolsprövning av rättsfrågan. Det är inte heller särskilt troligt att bristande enhetlighet i rättstillämpningen inom förvaltningen annonserar sig själv i brådrasket. Och skulle en brist uppstå i just det avseende som motionärerna påpekat och denna mot förmodan ge sig till känna offentligt och gripbart, kan detta kanske ske först efter så lång tid att det är betydligt svårare att rätta till, än det hade varit i dag genom att ge JO möjlighet att föra talan om prövning av rättsfrågan vid domstol. Med detta ytterligare tillägg till den brasklapp, som har formen av ett särskilt yttrande, yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Frågan om uppdragskoncentration och mångsyssleri inom politiken har ständig aktualitet. Jag skall be att få börja mitt inlägg med att lämna några uppgifter om mångsyssleriet i politiken. Av en enkät, som utredningen om riksdagens arbetsformer har låtit göra bland riksdagsledamöterna, framgår att den genomsnittlige riksdagsmannen har två kommunala uppdrag. Han eller hon sitter i minst en statlig utredning och i minst en statlig verksstyrelse. Dessutom har den vanliga riksdagsledamoten ett eller flera uppdrag inom organisationsväsendet. Därtill kommer uppdrag inom bolag av olika slag. Jag skall på grundval av redovisningen av de statliga företagen 1975 räkna upp i vilka statliga affärsverk och bolag som riksdagsledamöter ingår.

I Penninglotteriet är det komiskt nog den socialdemokratiska partisekreteraren som företräder riksdagen. De riksdagsmän som ingår i dessa statliga bolag är till mer än två tredjedelar socialdemokrater. I bolagsstyrelserna tillkommer sedan socialdemokratiska kommunalråd och landstingsråd i långa banor. Dessa uppdrag vid sidan av riksdag och parti tar, herr talman, mycket tid för riksdagsledamöterna. Ur enkätundersökningen kan man få fram att det går åt åtta till tio timmar per vecka, exklusive förberedelser. Men också förberedelserna är viktiga. Politik innebär ju inte bara att gå på sammanträden, vi skall också veta någonting om de ärenden som står på föredragningslistan för sammanträdena. Resultatet av detta mångsyssleri inom riksdagen blir att man arbetar för mycket. Genomsnittsarbetsveckan för en riksdagsledamot är 57 timmar och 42 minuter. Ett stort antal ledamöter arbetar mycket mera. Ungefär 10 procent av ledamöterna har över 70 timmars arbetsvecka. Det gör inte saken bättre att det i allmänhet är partiernas mest framstående företrädare som har den längsta arbetstiden. Herr talman! Mot bakgrund av dessa uppgifter är det heller inte förvånande att finna, att riksdagsledamöternas kontakter med arbetslivet successivt blivit sämre. Mer än 50 procent av ledamöterna hade år 1974 inte bedrivit någon egen yrkesverksamhet alls. Jag har, herr talman, velat börja med några uppgifter om mångsyssleriet i vår egen församling. Men jag vill också nämna några uppgifter från kommunerna. Vi vet alla att kommunsammanslagningarna har lett till färre kommuner. Det har blivit färre förtroendeuppdrag i dessa kommuner och det finns färre politiker som ägnar sig åt kommunalpolitik. Däremot har antalet heltidsengagerade kommunalpolitiker under samma tid ökat. Utredningen om den kommunala demokratin har gjort en undersökning om hur kommunalpolitikerna ser på sin situation. Av denna undersökning framgår att två tredjedelar av kommunalpolitikerna upplever en konflikt mellan å ena sidan sina politiska uppdrag och å andra sidan hem, familj och fritid. Undersökningen skriver: ”Svårigheterna är mera påtagliga för förtroendevalda som har förhållandevis många uppdrag”. Det finns alltså, herr talman, en mängd vittnesmål om mångsyssleriets nackdelar. Det här är någonting som partierna måste beakta bl.a. i sitt nomineringsarbete. Men för att partierna skall kunna beakta mångsyssleriets nackdelar så krävs dessförinnan en samlad kartläggning av mångsyssleriets omfattning. Vi vet helt enkelt för litet i dag om mångsyssleriets utbredning och effekter, och det är därför som vi från folkpartiets sida reser krav på en kartläggning av mångsyssleriet i politiken. I en sådan kartläggning skulle man bl.a. kunna ställa följande frågor: 1. Hur fördelar politiska förtroendemän sin tid mellan olika uppdrag i kommun, landsting, riksdag, parti, organisationer i övrigt, yrkesliv och andra engagemang? 2. Hur mycket hinner politiker följa med i den aktuella facklitteraturen och debatten i de frågor där de själva skall besluta? 3. Vilket utrymme har politikerna när det gäller att förbereda sammanträdena? 4. Hur mycket tid har förtroendemännen för att hålla kontakt med de väljare de företräder? 5. Hur upplever politikerna sina möjligheter att förena det nuvarande sättet att arbeta politiskt med normala mänskliga relationer, t.ex. familjeliv? 6. Går utvecklingen mot mer eller mindre av mångsyssleri? Man skulle dessutom i anknytning till vad utskottsmajoriteten har att säga om det eventuella värdet av mångsyssleri kunna studera vilken sorts uppdragskoncentration som har positivt värde ur samordningssynpunkt. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till den reservation som har avgivits i detta betänkande och där man yrkar på en kartläggning av mångsyssleriet i svensk politik.

Herr talman! Det är nu femte gången som riksdagen får motion om att man skall kartlägga mångsyssleri i politik. Tidigare motioner har avslagits med massiva majoriteter, och i år föreslår utskottet avslag med 14 röster mot 1. Det verkar alltså inte som om stödet för motionens krav ökat med årens lopp. I det perspektivet ser det ut som om initiativet från 1970 inte burit frukt, som om diskussionen står och stampar på samma fläck i dag. Men på en punkt vill jag ändå notera ett klart framsteg. Den här gången slapp vi uppleva att folkpartirepresentanten valde ut en person i motståndarlägret och gjorde honom till skräckexempel på mångsyssleri — med brasklappen att det var en ren tillfällighet att det råkade bli en person just i motståndarpartiet. Den här gången behövde vi inte heller lyssna till långa uppläsningar av enskilda politikers förtroendeuppdrag, uppläsningar som blev tidsödande inte bara därför att uppdragen var många, utan för att konstpauserna också var det. En del uppgifter som automatiskt ingår i vissa förtroendeuppdrag redovisades som om de hade varit fristående uppdrag. Debatten kan inte annat än vinna på att vi slipper det effektsökeri som förekommit tidigare. Därför var det ett välgörande inlägg som kom från herr Molin. Han talade med både allvar och saklighet. Även om herr Molin inte får så stora tidningsrubriker för sitt inlägg skall han hållas räkning för att han försökt att komma in på det som är själva kärnan, nämligen hur vi skall vitalisera vår demokrati. Det är ju det som saken gäller. På de förtroendevalda ställer vi stora krav. De skall satsa mycket tid och kraft för att sätta sig in i frågorna så att det inte blir experterna som styr. De skall ha en ständig och levande kontakt med väljarna. De skall delta i hemarbete och ta ansvar för barn och familj. Inför riksdagens energibeslut förra året skrev Hans Lohman ett öppet brev till riksdagens ledamöter. Han frågade: Hinner ni sätta er in i annat än en smal sektor av samhällsarbetet? Tvingas ni inte att alltför mycket sätta er lit till experter och sakkunniga? Har ni läst regeringens energiproposition på 600 sidor? Har ni dessutom läst de stora energiutredningarna? Har ni även läst och studerat materialet med ett vaket och kritiskt öga? Sett efter vad som finns med, och vad som till äventyrs fattas? Det är bra att sådana frågor ställs. Men det finns kanske i debatten en risk för att man ser den förtroendevalde alltför mycket i rollen som den ensamme vargen. Hur skall han kunna sätta sig in i alla frågor? Hur skall han kunna ha en uppfattning om hur de stora framtidsfrågorna skall lösas? Verkligheten är att den enskilde riksdagsmannen aldrig kan borra sig ner i alla de frågor som riksdagen har att besluta om. Han kommer heller aldrig att kunna göra det även om arbetsvillkoren förbättras. Men politik är ett lagarbete, och det är på partierna det beror om vi skall klara de stora framtidsfrågorna. Kan partierna fungera som levande folkrörelser, kan de organisera sin verksamhet effektivt så kan vi kanske se framtiden an med optimism. Här kommer vi också in på frågan hur partierna fördelar de olika uppgifterna mellan medlemmarna. Det finns i alla partier en outnyttjad po tential av medlemmar som skulle kunna aktiveras, som skulle kunna få politiska uppdrag. Det gäller kvinnor men också andra grupper. Vi upplever i dag en klar tendens till att uppdragen fördelas bättre än tidigare. Detta gäller i varje fall mitt eget parti men också efter vad jag förstått andra partier. Den utvecklingen bör fortsätta, även om det bör sägas att det inte finns någon enkel formel för hur man bäst fördelar uppdrag.

Jo, för det första finns det redan åtskilliga undersökningar om just politikernas engagemang och arbetsvillkor. Jag kan nämna kommunalforskningsgruppen, utredningen om den kommunala demokratin, representationsundersökningen, utredningen om riksdagens arbetsformer, samarbetskommittén för långtidsmotiverad forskning. För det andra är själva begreppet mångsyssleri, i varje fall enligt min mening, alltför vagt och opreciserat för att vara den bästa utgångspunkten för en vetenskaplig genomgång av dessa centrala, demokratiska frågor. Från folkpartiet sägs nu att det behövs en samlad kartläggning av mångsyssleriet. Men måste inte den centrala utgångspunkten snarast vara: Hur skall vi vitalisera demokratin? De problem som rör uppdragskoncentration bör studeras i sammanhang med andra hithörande demokratifrågor. På det sättet löses problemen bäst.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

Herr talman! Jag vill bara göra några markeringar. Det är inte så, som man skulle kunna tro efter att ha hört herr Molins anförande, att utskottet är för mångsyssleriet eller att utskottet inte tycker att det bör kartläggas hur uppdrag fördelas mellan olika politiska befattningshavare på olika nivåer i samhället. Utskottet anför klart att man anser det bra med sådana här kartläggningar och en uppgiftsfördelning mellan så många medborgare som möjligt. Vad själva frågan gäller är endast om det, utöver det som redan har gjorts och görs på många håll, skall behövas en extra statlig utredning, som får till uppgift att klippa samman vad olika politiska befattningshavare har för sig. Detta har utskottets majoritet inte ansett nödvändigt. Herr Molins framställning var väl till en början avsedd att suggerera fram ett tillstånd, som inte har sin motsvarighet i verkligheten. Man fick vid uppräkningen av statliga ämbetsverk en känsla av att samma riksdagsledamöter skulle sitta i alla ämbetsverken. Så är naturligtvis inte fallet. Uppgifterna är fördelade. När det gäller den principfråga som herr Molin tangerade med sin ämbetsverksuppräkning har jag en annan uppfattning än herr Molin. Jag tycker det är bra att parlamentariker får insyn i de centrala ämbetsverkens arbete. Det är bra för den parlamentariska kontrollens skull men även såsom ett led i kunskapsinhämtandet och såsom ett led i förberedelserna för de ärenden på berörda områden som sedan skall avgöras av riksdagen. Över huvud taget måste vi acceptera en viss grad av uppdragskombination. Om vi gör det tankeexperimentet att vi som sitter i riksdagen skulle frånsäga oss alla andra uppdrag, skulle vi hamna i ett märkligt läge. En tid skulle vi naturligtvis kunna leva på de erfarenheter vi har från vår tidigare verksamhet, men så småningom skulle vi alltmer fjärma oss från vad som rör sig i samhället som helhet. Jag tycker alltså att man inte utan vidare skall gå med på det grundläggande resonemanget att riksdagens ledamöter inte skall ha kontakt med landstingskommunal och kommunal verksamhet eller med ämbetsverkens verksamhet. Det måste också inom riksdagsgrupperna finns ledamöter av olika typ. Riksdagsledamöter, som arbetar inom landsting och kommuner, har goda kontakter där och ser hur riksdagens beslut verkar, när de förs ut i det praktiska livet. Riksdagsledamöter som har en del uppgifter inom fackliga och ideella organisationer för att hålla kontakt med den sidan, andra åter som gör insatser av ett speciellt slag i partiorganisationerna, eller arbetar i statliga utredningar och ämbetsverk osv. Det idealtillstånd som tycks föresväva herr Molin, nämligen att varje ledamot av denna kammare skulle vara expert på varje fråga som denna kammare har att avgöra, är omöjligt att uppnå i det praktiska livet. Vi måste acceptera en funktionsfördelning även inom de politiska partierna. Vi måste acceptera att det politiska arbetet inom partigrupperna och även i riksdagen såsom helhet är ett lagarbete. Jag vill gärna ha sagt detta, inte därför att jag är någon försvarare av mångsyssleriet men därför att jag tror att det skulle vara allvarligt om vi betraktar varje uppdrag, som en riksdagsledamot har utöver riksdagsledamotskapet, såsom ett mångsyssleri.

Herr talman! Med anledning av vad herr Bergqvist sade inledningsvis vill jag framhålla att man kan illustrera mångsyssleriets omfattning på olika sätt — något som vi också har gjort från folkpartiet. Jag valde i dag ut förekomsten av riksdagsmän i statliga affärsverk och bolag, eftersom det förs en debatt om detta. Jag tyckte att det var en för dagen naturlig illustration. Till herr Fiskesjö vill jag säga att jag givetvis inte räknade upp alla de statliga verk där riksdagsledamöter ingår. Annars hade jag tagit kammarens tid i anspråk på ett orimligt sätt. Jag nöjde mig med att ange de affärsverk och bolag som ingår i redovisningen av statliga företag. Jag kan förstå dem som menar att riksdagsmännen får en erfarenhet genom att sitta med i styrelser för ämbetsverk och statliga bolag och i offentliga utredningar. Men det finns också en annan erfarenhet som kan vara viktig, nämligen erfarenhet från eget yrkesarbete. Jag pekade på att tendensen att använda riksdagsledamöter i ökad utsträckning till andra statliga uppdrag minskar ledamöternas möjligheter att hålla kontakt med ett dagligt yrkesarbete. Det behövs en annan syn på politikerna. Man skall inte mäta en persons erfarenhet i det antal uppdrag han har. Det är viktigare att få fram människor, som känner den verklighet de skall förändra. Politikerna skall vara representativa för sina väljare i den meningen att politikerna delar väljarnas bekymmer. En politiker, som säger att han vill ägna sig litet mer åt familj eller fritid, bör inte för den skull betraktas såsom en dålig politiker. I övrigt kan jag hålla med herr Bergqvist, när han säger att detta är en fråga som hör till ett större sammanhang, nämligen demokratins och politikernas arbetsvillkor. Jag har inget behov av att ytterligare polemisera med vare sig herr Bergqvist eller herr Fiskesjö. De har egentligen inte bestritt vad jag har hävdat, nämligen att vi för att komma till rätta med mångsyssleriet, som är ett allvarligt problem, behöver en ordentlig kartläggning såsom grund för partiernas arbete.

Herr talman! För några år sedan krävde folkpartiet en ”kompletterande” kartläggning av mångsyssleriet. I år begär man en ”samlad” kartläggning, trots att det f.n. finns flera utredningar på detta område än tidigare. Vill man ha ett samlat grepp, borde man vänta på de utredningar som redan pågår. Och framför allt skall man inte plocka ut just denna sida av demokratins problem, utan man skall sätta in den i sitt rätta sammanhang. Som utskottet redovisar har samarbetskommittén för långsiktsmotiverad forskning startat ett projekt, som heter Medborgarna, politikerna och den offentliga sektorn.

Det är inget litet projekt, utan man har stora resurser till sitt förfogande. Till herr Molins uppbyggelse kan jag säga att ledare för detta projekt är en aktiv folkpartist, nämligen Daniel Tarschys. I styrgruppen finns en för herr Molin kanske inte alldeles okänd partisekreterare vid namn Carl Tham. Det vore väl skräp, om inte dessa personer skall kunna se till att frågan om uppdragskoncentration får det utrymme den förtjänar i detta sammanhang. Mot den bakgrunden upplever vi inom utskottet att detta storstilade utspel med krav på en samlad kartläggning av mångsyssleriet är mer en demonstration än någonting som verkligen för frågan framåt.

Herr talman! Som en följd av den nya grundlagen har vi de senaste åren haft åtskilliga anledningar att i den här kammaren diskutera den svenska monarkins ställning. Det har gällt såväl de principiella frågorna som mindre, men ingalunda oviktiga frågor i anslutning till statschefens ställning och befogenheter. En sak framstår som alldeles klar när man studerar utvecklingen efter den nya grundlagens ikraftträdande. Socialdemokratin har medvetet gjort allt vad den kunnat för att ”avlöva” monarkin och med en utstuderad nålstyngstaktik försökt bereda vägen för republik. Socialdemokraterna har sålunda icke uppfyllt Torekovöverenskommelsen på det sätt som de flesta av oss nog förutsatte att man skulle göra när vi godtog denna och röstade för den här i kammaren. Det måste, herr talman, slås fast som en utgångspunkt för den fortsatta behandlingen av monarkifrågan. Eftersom socialdemokraterna, med motstånd endast från moderata samlingspartiet, uppenbarligen bestämt sig för att ta alla tillfällen i akt att undergräva monarkin i framtiden, gäller det att med stor vaksamhet följa de förändringar i monarkins form och innehåll som sker undan för undan. Även om vissa ting ytligt sett kan betraktas som mindre betydelsefulla detaljer, ingår de ofta i ett större och viktigt principiellt sammanhang. Vi har i dag ett ärende av det slaget på kammarens bord. Det gäller beteckningen Kunglig framför militära och civila myndigheter. Många sådana, t.ex. ambassader och olika militära förband, har av ålder haft den beteckningen före namnet. När det gäller våra utlandsmyndigheter har man därmed anknutit till internationell praxis. Nu har regeringen, i konstitutionellt sett diskutabla former, beslutat att så får det inte längre vara. Jag skall här inte närmare gå in på de dimmiga skäl som regeringen anfört för att generellt slopa beteckningen Kunglig med hänvisning till att detta följer av den nya grundlagen vi har diskuterat den frågan förut i kammaren, bl.a. i anslutning till dechargedebatten förra året. Det följer emellertid inte av den nya grundlagen att beteckningen Kunglig generellt skall slopas eller att den inte skulle få förekomma. Det är viktigt att slå fast det i detta sammanhang. Det är en fråga om vad man inom olika partier tycker är lämpligt och tillbörligt eller ej — ingenting annat. De myndigheter som så önskar, och där det finns starka traditionella eller andra skäl, t.ex. internationell praxis, bör också i framtiden få använda beteckningen Kunglig före myndighetens namn. Det är detta som krävs i den moderatmotion som vi i dag behandlar. Det måste, herr talman, anses vara en rimlig begäran att t.ex. våra ambassader och militära förband får fortsätta att använda sig av beteckningen Kunglig. Enligt nuvarande av regeringen utfärdade bestämmelser är detta förbjudet. Några hänsyn till vad som är lämpligt i t.ex. de här relaterade fallen kan man alltså i dagens läge inte ta. Herr talman! Konstitutionsutskottets majoritet intar samma snäva in ställning som regeringen i den här frågan.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

Herr talman! Frågan om beteckningen Kunglig i namnet på statliga myndigheter diskuterades här i riksdagen för ungefär ett år sedan. Vid det tillfället hade jag en nästan timslång debatt med herr Björck i Nässjö. Herr Björck har emellertid inte i sin motion och inte heller i sitt anförande i dag anfört några nya synpunkter i den här frågan. Han och hans parti är och tycks förbli ensamma om sin uppfattning angående beteckningen Kunglig i namnet på statliga myndigheter. Vi skulle naturligtvis kunna på nytt föra fjolårets debatt i kammaren i dag, men jag tycker personligen att det skulle vara ett slöseri med kammarens tid. Jag skall därför, herr talman, fatta mig mycket kort och i sak bara anföra följande. Slopande av beteckningen Kunglig i namnet på statliga myndigheter är en konsekvens av den nya grundlagen. När det gäller militära myndigheter och förband tillkommer det faktum att konungens ställning som högste befälhavare upphörde med utgången av 1974. Någon föreskrift i det förgångna om att myndighets namn skall föregås av beteckningen Kunglig finns inte. I övrigt, herr talman, vill jag bara hänvisa till förra årets debatt i den här frågan och till utskottets betänkande. Jag yrkar bifall till konstitutionsutskottets hemställan i dess betänkande nr 41.
Herr talman! Låt mig än en gång slå fast att det icke följer av den nya regeringsformen att beteckningen Kunglig generellt skall slopas. Sverige är fortfarande en monarki, och den överväldigande majoriteten här i kammaren har ställt sig bakom detta när vi antog den nya regeringsformen. Dessutom är herr Johansson i Malmö inte riktigt konsekvent. Han pekar på att det tidigare inte har funnits någon bestämmelse om att beteckningen Kunglig kan förekomma framför vissa myndigheters namn. Det har alltså enligt hans resonemang varit så att myndigheterna själva har kunnat bestämma detta. Ja, det är riktigt, men därav följer ju att man kan anse det vara rimligt också i dagens läge att de myndigheter som så önskar och som har skäl för detta får bestämma om de vill ha den här beteckningen eller inte. Det är faktiskt på det sättet att det finns vissa önskemål i den riktningen och jag tycker att det är föga generöst av kammaren att vägra de här myndigheterna att använda denna beteckning. Jag ser borttagandet av beteckningen Kunglig — och det är därför som vi från moderat håll har aktualiserat frågan — som ett led i den kampanj som bedrivs mot monarkin i det här landet i syfte att på sikt införa republik. Därför ligger det makt uppå att man tar itu med alla de försök som görs att undergräva monarkin, och vi har här i dag ett typiskt exempel på sådana försök.

Herr talman! Mitt inlägg i detta ärende avser endast investeringsanslaget till Statens allmänna fastighetsfond, punkten 9. De svenska beskickningshusen ute i världen är naturligt nog olika i fråga om utrymme och standard, och kostnaderna för desamma — de uppförs ju i byggnadsstyrelsens regi när det är fråga om nybyggnader — varierar på samma sätt. Några exempel: Anläggningen i Peking med 1971 som inflyttningsår kostade 7 milj.kr. för en bostadsyta av 1 800 m'. Den i Brasilia med inflyttningsåret 1974 kostade 9,9 milj.kr. för I 970 m”. Den som mycket dyrbar ansedda Parisambassaden, med inflyttning 1974, kostade 15,3 milj.kr. för 2658 m'. Den stora anläggningen i Moskva med 1972 som inflyttningsår — den krävde vissa speciella arrangemang — kostade 35 milj.kr. för 4 350 m”. Nu redovisas i budgetpropositionen två projekt. Det ena avser Kairo: byggnaden kostar ca 8 milj.kr. med 1 200 m”? bostadsyta; inflyttning skall ske i år. Det andra gäller Hanoi i Vietnam, där kostnaderna för den anläggning som nu skall uppföras — den omfattar 3 460 m? — beräknas till icke mindre än 21 milj.kr. Hanoi är alltså bland de dyraste av dem alla — näst Moskva den dyraste av dem som har byggts på senare år. Detta anses ha två skäl. Material och utrustning anses i stor utsträckning böra anskaffas från Sverige. Det är det ena skälet. Det andra skälet är att ambassaden delvis är dimensionerad även för vår biståndsverksamhet i Vietnam, vilken som bekant är synnerligen omfattande. Enbart det omdiskuterade stora skogsprojektet har ju beräknats dra en sammanlagd kostnad av 100 kr. per svensk — och den kalkylen lär inte hålla. I årliga biståndsmedel för nästa budgetår beräknas till Nordvietnam 225 milj.kr. och till Sydvietnam 100 milj.kr. Sammanlagt blir det — det är en stat numera, praktiskt taget — 325 milj.kr. Vietnam är därmed det biståndsland som får det största beloppet från Sverige. Det överglänser därmed både Indien, som får 230 milj.kr. enligt förslaget, och Tanzania som får 250 milj.kr. Till dessa kostnader kommer vad som följer av att ambassadanläggningen måste dimensioneras på sätt som nu föreslås. Då kan man ju ställa frågan om inte dessa extrakostnader i realiteten borde föras på biståndsanslag i någon form. Denna stora anläggning måste innebära att Sverige också i framtiden binder sig för stor biståndspersonal och naturligtvis också för stort bistånd till Vietnam. Byggnaden skall stå färdig först vid årsskiftet 1978-1979, och den stora anläggningen kan ju inte gärna stå outnyttjad. Genom ett särskilt yttrande har vi, två ledamöter av utrikesutskottet, velat fästa kammarens uppmärksamhet på detta förhållande. Avsikten är tydligen att, om planerna får fullföljas, Vietnam skall vara och förbli en mycket mycket stor post i den svenska biståndsbudgeten.

Herr talman! Med anledning av de ord som herr Hernelius ägnade biståndet i Nordvietnam kan påpekas att det torde vara endast det parti han representerar som är motståndare till detta bistånd och dess omfattning. När det gäller den fråga som är aktuell i dag är det omöjligt att göra jämförelser mellan kostnaderna för ambassadbyggnader på olika orter utan att ta hänsyn till de särskilda omständigheter som föreligger. I Vietnam är det först och främst, som herr Hernelius också framhöll, en stor anläggning med särskild utrustning som behövs för de många svenskar som kommer att finnas i detta land. Därtill kommer att Hanoiområdet är sådant att det försvårar och fördyrar byggenskap. Det har dåliga grundförhållanden, och det krävs en omfattande grundförstärkning för att man över huvud taget skall kunna bygga där. Jag föreställer mig att herr Hernelius inte menar att vi skall avstå från att uppföra en ambassadanläggning. Det behövs, som sagt, med hänsyn verksamheten där särskild utrustning. Det behövs matsal, skollokaler, rekreationsanordningar. Herr Hernelius har själv sagt att allt material inte finns på platsen utan att material måste, med vissa dyra omkostnader för transporter och annat, föras dit. Om man nu försöker göra en jämförelse mellan kostnader så har, enligt en uppgift som jag har fått från byggnadsstyrelsen, den kostnad per lägenhetsyta som den här anläggningen är beräknad till, nämligen 4 200 kr., sin motsvarighet i andra länder, framför allt i u-länder där det förekommer kostnader som varierar mellan 3 000 och 5 000 kr. Det är alltså inte så särskilt speciella kostnader vid en sådan jämförelse. När det gäller bestridandet av kostnaderna kommer det att ske en kostnadsuppdelning via den hyra som skall erläggas av den myndighet som tar lokaler i anspråk. De kostnader som åvilar de lokaler som skall tas i anspråk av SIDA för expeditioner eller för dess personal kommer att bestridas genom SIDA:s försorg, dvs. precis på vanligt sätt. Då kommer kostnaderna självfallet att utgå ur biståndsmedel. Det skulle däremot vara underligt om man skulle börja göra en uppdelning av investeringskostnader, vilket icke har hänt i något annat liknande sammanhang. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Det har väl inte heller hänt i något annat sammanhang att en byggnad har blivit dimensionerad på detta sätt. Den siffra för antalet kvadratmeter som fru Lewén-Eliasson nämnde stämmer inte med den i propositionen. Jag undrar vilken som är den riktiga, men egentligen gör det detsamma. På en punkt vill jag emellertid bestämt reagera mot det nyss hållna anförandet. Det är faktiskt inte så, att moderata samlingspartiet har mot satt sig bistånd till Vietnam. Det finns inget stöd för en sådan uppgift i något protokoll eller i någon votering som har förevarit i dessa ärenden. Vad däremot moderata samlingspartiet har motsatt sig har varit avtalet om det stora skogsprojektet och de oöverskådliga kostnader som detta medför för vårt land och som vi har bundit oss för. Det motståndet förefaller att i hög grad vara sakligt berättigat, och styrkan i det motståndet växer för varje dag som går, med de nya uppgifter som kommer.
Herr talman! Herr Hernelius bekräftar ju bara vad jag själv sade, nämligen att det finns ett mycket aktivt motstånd mot den biståndsverksamhet som utvecklas i Nordvietnam. Det är just omfattningen av verksamheten och beroendet av en stor arbetsstyrka, som skall tillförsäkras bostäder och rekreationsanordningar o. d., som föranleder denna anläggning. Det hör alltså samman. Om man nu är positiv till att vi skall ha det här samarbetet med Vietnam, måste man också se till att vederbörande medarbetare tillförsäkras nödvändiga anordningar. Men jag har också påpekat att här förutsatta byggnadskostnader inte är enastående i ett u-land.
Herr talman! Jag ber att än en gång få upprepa att moderata samlingspartiet icke har motsatt sig t.ex. sjukhusverksamheten i Vietnam, hitintills ej heller varubiståndet till samma område. Det går alltså inte att säga att vi generellt motsatt oss biståndsverksamheten. Vad vi motsatt oss är skogsindustriprojektet. Skilj på de två sakerna i fortsättningen, fru Lewén-Eliasson, när det gäller att beskriva moderata samlingspartiets aktivitet i denna fråga!

Herr talman! Herr Börjesson i Glömminge har nu redogjort för bakgrunden till den här lagen och för de uppfattningar som vi hade i december när vi fattade beslutet här i kammaren, och jag vill bara instämma i de synpunkter han har fört fram. Därför anser jag att jag kan korta ner det här femminutersanförandet till en minut. Vad utskottet har diskuterat är bl.a. risken att man får för många överklaganden om en sammanslutning av näringsidkare skulle få den här möjligheten. Jag har erfarenhet av att branschorganisationerna är mycket försiktiga innan de skriver på ett papper i ett överklagandeärende. Därför tror jag inte att arbetsbelastningen skulle bli så mycket större. Jag vill i likhet med herr Börjesson i Glömminge säga att branschorganisationerna är utomordentligt angelägna om att de varor som marknadsförs genom annonser och på annat sätt skall motsvara vad de ges ut för att vara. Jag har därför svårt att förstå att branschorganisationerna med den kunskap de har inte skulle kunna klara av detta. Jag har i utskottet visat exempel på en annonsering av produkter där man lovar konsumenterna saker och ting som konsumenterna själva inte har möjlighet att pröva förrän de har köpt produkten. När det gäller sådana saker har en branschorganisation betydligt större möjligheter. Den känner till hur de egna produkterna verkar och vilken nytta man har av dem. Jag tycker att man skall ta vara på den erfarenheten. Vårt förslag är självfallet till konsumenternas bästa. Vi har hela tiden sett det så. Vi är glada över att vi i år fått med moderaterna på vår reservation. Förra året gick man litet längre i moderatmotionen och reservationen, men nu har vi stannat på samma linje. Det tycker jag är bra. Jag tror som sagt inte att vårt förslag medför någon ökad arbetsbe lastning, och — det är det mest väsentliga — det är till nytta för kon Nr 72

Herr talman! Den här debatten känns en aning onödig. Jag kan inte MNäringsidkares rätt förstå varför socialdemokraterna, såväl inför behandlingen av marknads = att föra talan enligt föringslagen i höstas som nu, så hårdnackat vägrat att göra den nu så = marknadsföringslauppmärksammade 10 § i marknadsföringslagen mer användbar. Inga in — gen tressen eller idéer bakom lagen kan rimligtvis naggas i kanten av att vi jämte sammanslutning av konsumenter eller löntagare också låter sammanslutning av näringsidkare få möjlighet att aktualisera en fråga inför marknadsdomstolen. När marknadsföringslagen antogs av höstens riksmöte var det med några få undantag allmän uppslutning kring förslaget i propositionen om en viss informationsskyldighet och skydd mot vara som skulle kunna innebära risk för skada på person eller egendom eller som skulle kunna karakteriseras som uppenbart otjänlig. Den stora uppslutningen bakom lagförslaget berodde bl.a. på att man valt en realistisk och mjuk väg och avstått från att detaljreglera till förmån för frivilliga överenskommelser mellan myndighet och näringslivet. Med den positiva inställning som lagförslaget då visade borde det ha varit helt naturligt att också ge sammanslutning av näringsidkare rätt att föra en fråga inför marknadsdomstolen i det fall konsumentombudsmannen avstått från att göra det. Som lagen nu är utformad efter besluten i höstas har vi fått den något märkliga situationen att det finns möjlighet för en sammanslutning av näringsidkare att föra talan när det gäller 2 § angående åtgärder mot marknadsföring som strider mot god affärssed eller på annat sätt är otillbörlig mot konsument eller näringsidkare, men inte när det gäller 3 och 4 §§ som rör informationsskyldighet och produktsäkerhet. Att man när det gäller 2 § givit möjlighet för enskild näringsidkare att föra talan är naturligt, eftersom brott mot god affärssed när det gäller marknadsföring drabbar just enskild näringsidkare. Men det intressanta är att reglerna i 2 § härstammar från 1970 års lagstiftning om otillbörlig marknadsföring och att det då enligt förarbeten ansågs att en sammanslutning av näringsidkare faktiskt hade ett allmänt intresse av att god affärssed iakttogs och att det därmed fanns ett naturligt behov av att kunna aktualisera ärenden i syfte att hålla rent i egen bransch. Av propositionen 1970:57 framgår det att den bakomliggande utredningen kommit fram till att ”rättsliga normer som möjliggör ingripande mot vilseledande eller på annat sätt ohederlig marknadsföring är ett gemensamt intresse för näringslivet och konsumenterna och därmed också för samhället i stort”. Således skrev departementschefen i propositionen att ”även näringsidkareorganisationer bör få motsvarande talerätt, eftersom de har ett allmänt intresse av att gällande normer upprätthålls inom marknadsföringen”. kål Herr talman! Att en s.k. subsidiär talerätt för sammanslutning av näringsidkare, som enligt den nuvarande marknadsföringslagen, enbart skall gälla vid otillbörlig marknadsföring och inte då det gäller fråga om informationsskyldighet eller produktsäkerhet är egendomligt. Det intresse som enligt vad departementschefen skrev 1970 skulle finnas hos näringsidkare att upprätthålla god sed m.m. inom marknadsföringen borde rimligtvis tillerkännas dem när det gäller de kompletteringar som behövs till följd av beslutet i höstas om en ny marknadsföringslag. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen i näringsutskottets betänkande nr 27.

Herr talman! Jag håller med de föregående talarna i denna debatt om att det är mycket kort tid sedan den nya marknadsföringslagen antogs av riksdagen — det var närmare bestämt den 14 december förra året. Det är också riktigt som de har sagt att den godkändes utan några större invändningar. Lagen, som skall börja fungera den 1 juli i år, syftar i första hand till att göra reklam och annan marknadsföring alltmer informativ men även till att få till stånd en produktutveckling som svarar mot konsumenternas behov. Vi bör emellertid komma ihåg att detta betydelsefulla konsumentarbete skall förverkligas först och främst genom frivilliga överenskommelser och genom att riktlinjer utarbetas av konsumentverket. Skulle verkets företrädare efter ett hårt arbete misslyckas med att få fram ett godtagbart resultat, kan marknadsdomstolen fatta beslut om informationsskyldighet och förbud mot försäljning. Det innebär att man kan förbjuda försäljning eller uthyrning av vara som på grund av sin egenskap, utformning eller konstruktion medför särskild risk för skador på person eller egendom. Detsamma gäller för varor som är uppenbart otjänliga för sitt ändamål. Frågan om förbud eller åläggande upptas i marknadsdomstolen efter anmälan. I enlighet med marknadsföringslagens generalklausuler i fråga om otillbörlig marknadsföring, information och produktsäkerhet skall en sådan anmälan i första hand göras av konsumentombudsmannen. Om ombudsmannen i ett visst fall beslutar att inte göra en sådan anmälan finns emellertid enligt lagen en subsidiär talerätt för sammanslutning av konsumenter eller löntagare. När det gäller förbud enligt paragrafen om otillbörlig marknadsföring kan, som herr Danell framförde, näringsidkare som berörs av handlingen eller sammanslutning av näringsidkare föra talan. Vad beträffar informationsåläggande eller förbud mot skadliga produkter kan dock ansökan av näringsidkare inte komma i fråga. Det är här som riksdagen återigen möter förslaget om en utvidgning av den subsidiära talerätten. Av näringsutskottets betänkande framgår att de borgerliga partiernas utskottsledamöter har följt upp ett förslag i motionen 1753 av herr Danell m.fl. Jag vill erinra om vad som tidigare har anförts, att vid lagutskottets behandling av marknadsföringslagen i december förra året följde cen terpartiets och folkpartiets ledamöter upp ett liknande förslag i en cen = Nr 72 terpartistisk motion. Vid detta tillfälle förelåg även ett motionsförslag Onsdagen den om en ytterligare utvidgning av talerätten — herr Danell hade i en motion 25 februari 1976 föreslagit att talerätten skulle gälla inte bara en sammanslutning utan även näringsidkare. Moderaterna följde inte upp det förslaget vid vo Näringsidkares rätt teringen, utan de anslöt sig till mittenpartiernas reservation. att föra talan enligt I den borgerliga reservationen till dagens betänkande upprepas således marknadsföringslaförslaget om att den subsidiära talerätten skall utsträckas till att omfatta — gen en sammanslutning av näringsidkare. Varken i motionen, i reservationen eller i de anföranden som har hållits här har några nya synpunkter förts fram. Utskottet anser liksom tidigare att den borgerliga reservationen bör avslås. Även denna gång finner utskottsmajoriteten att den föreslagna utvidgningen av talerätten strider mot själva grundtanken i marknadsföringslagen, nämligen att tillvarata konsumenternas intressen. Det är uppenbart att vi här har en annan uppfattning än den som exempelvis herr Danell tidigare så kraftigt slog fast. Bestämmelserna om informationsålägganden och förbud mot skadliga och otjänliga varor motiveras uteslutande av konsumentintresset.

Det är inte minst med tanke på dessa viktiga arbetsuppgifter som utskottets majoritet återigen motsätter sig en sådan utvidgning av talerätten som näringsutskottets borgerliga ledamöter nu begär. Jag måste säga att jag blir något förvånad när jag hör motiveringarna för det borgerliga förslaget. Motiveringarna bygger på att en utvidgning av talerätten till att gälla även sammanslutning av näringsidkare skulle vara till gagn för konsumenterna. Men dessa sammanslutningar kan ju redan påverka sina medlemmar att förbättra marknadsföringen och att t.ex. upphöra med tillverkningen av skadebringande varor.

Om en sådan anmälan visar att en eller flera företagare arbetar på ett sätt som ur konsumenternas synpunkt kan anses vara skadligt är jag övertygad om att konsumentombudsmannen kommer att föra frågan vidare.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
Herr talman! Jag vill ta upp två saker. Argumentet att man kan utläsa ur 1§ marknadsföringslagen att vi inte bör ha någon subsidiär talerätt för sammanslutning av näringsidkare, eftersom det står att lagen skall främja konsumenternas intressen, faller naturligtvis omedelbart när man läser 2 §, som handlar om otillbörlig marknadsföring. I sådana frågor får enligt 10 § sammanslutning av näringsidkare föra talan vid marknadsdomstolen. Som jag tidigare sade finns det i materialet från 1970 en omfattande argumentation för varför man lät också sammanslutningar av näringsidkare vara med.

Det andra jag skulle vilja beröra och avsluta mitt inlägg med är följande. 2§ i lagen handlar om otillbörlig marknadsföring, och där får sammanslutningar av näringsidkare föra sin talan. 3 § handlar om informationsskyldighet, och där får sammanslutningar av näringsidkare inte föra sin talan. I 4 § tas produktsäkerhetsfrågor upp, och där får näringsidkare i sammanslutning inte föra sin talan. Det är denna inkonsekventa uppläggning av lagen som vi nu vill komma åt med vår motion och reservation. Jag vill fråga herr Blomkvist: Vad är det för principiell skillnad mellan 2§ och 3—4 §§?
Herr talman! Jag kunde i herr Blomkvists anförande spåra ett ifrågasättande av vår motivering, när vi säger att en sådan här utvidgning skulle vara till fördel för konsumenterna. Jag vill då som ett exempel bara nämna följande. Produkten och den bransch som den berör kan oftast vara helt olika.

Det är tanken bakom vår reservation.
Herr talman! Herr Danell säger att lagstiftningen är inkonsekvent. Det får stå för honom.

Det är någonting som är naturligt, och det är allmänt erkänt. Men det är två andra frågor som vi nu har diskuterat. Här gäller det att få fram en produktinformation från företagare som inte är intresserade av att följa denna lag. Och det är skillnad mellan produktinformation och otillbörlig marknadsföring. Samma sak gäller i fråga om produktsäkerhet — om varan är otjänlig eller inte. I dessa båda fall anser de som har förberett lagen att det inte är riktigt att ge talerätt åt näringsidkare eller sammanslutning av näringsidkare, och den uppfattningen delar utskottsmajoriteten. T. o. m. reservanterna är litet oroliga för vad som eventuellt skall kunna hända.

reservanterna erkänt att det föreligger viss risk därför. Jag tror inte att en ansvarig branschorganisation skulle utnyttja denna möjlighet för att skapa konkurrensbegränsning i förhållande till andra tillverkare. Men man kan inte bortse från den risken.
Herr talman! Det senaste argumentet var väl inte så starkt. Reservanterna har faktiskt argumenterat mot en annan sak, nämligen att varje näringsidkare som sådan skulle ha rätt att föra denna talan. Reservationen går ju ut på att en sammanslutning av näringsidkare skall ha denna rätt. Den citerade skrivningen underbygger i så fall än mer starkt detta krav. Vad jag emellertid speciellt vill beröra — herr Blomkvist var också inne på det — är det uppseendeväckande i att herr Blomkvist inte tycks anse att 2 S marknadsföringslagen har ett direkt konsumentintresse. Har den ett direkt konsumentintresse, vilket jag hävdar att den har, och en sammanslutning av näringsidkare i detta fall alltså har rätt att föra talan, så skall detta också kunna återkomma i 3 och 4 8§. Jag har noggrant studerat såväl utredningsmaterialet som propositionen från 1970, som utgjorde underlag för lagstiftningen om otillbörlig marknadsföring. Det är bara att läsa innantill i 2 §, där det sägs: ”Företager näringsidkare vid marknadsföring av vara, tjänst eller annan nyttighet 95 reklamåtgärd eller annan handling, som genom att strida mot god affärssed eller på annat sätt är otillbörlig mot konsumenter eller marknadsidkare, kan marknadsdomstolen förbjuda honom att fortsätta därmed eller att företaga annan liknande handling.” Det är alltså ett direkt konsumentintresse som berörs i den paragrafen. Trots detta och den goda argumentation från departementschefen, som jag tidigare har citerat, gav man sammanslutningar av näringsidkare möjlighet att föra sin talan i marknadsdomstolen. Då menar jag att det är konsekvent att se till att detta skall gälla såväl 2§ som 3 och 4 §§. Varken herr Blomkvist eller departementschefen har någon gång kunnat tala om att det är en avgörande principiell skillnad mellan dessa tre paragrafers innehåll i vad avser konsumentintresset.
Herr talman! När vi sist diskuterade denna fråga hade herr Danell i sin motion, vilket också följdes upp i den moderata reservationen, föreslagit att man förutom sammanslutning av näringsidkare även skulle ge enskild näringsidkare talerätt. Trots att lagen har begränsat denna talerätt till att gälla sammanslutning, så kvarstår ändå att reservanterna poängterar risken för missbruk även om det sker mindre nu än tidigare. Jag vill gärna ge centerpartisterna och folkpartisterna ett erkännande för att de redan i utgångsläget ansåg att det inte var riktigt att vidga talerätten på det sätt som exempelvis herr Danell hade föreslagit. Herr Danell upprepar att han har läst förberedelsematerialet till lagstiftningen mycket grundligt. Det har också jag gjort och många andra med mig, men vi har ändå en annan uppfattning än herr Danell. Detta beror alldeles uppenbart på våra olika värderingar. Frågan om otillbörlig marknadsföring är självklart också en konsumentfråga, eftersom konsumenterna har intresse av en sådan marknadsföring i tidningar och på annat håll att de kan välja rätt varor.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

Näringsidkares rätt Herr talman! Jag vill gärna säga till herr Börjesson i Glömminge att = att föra talan enligt jag bara har konstaterat att den här formuleringen finns i reservationen. marknadsföringsla Jag har också sagt tidigare att jag är medveten om att de branschorgen ganisationer som är verksamma här säkerligen inte skulle utnyttja möjligheten att göra sådan anmälan utifrån konkurrensbegränsningssynpunkt. Men det som kan läsas in i formuleringen kan ändå utgöra en viss risk. Vidare är jag förvånad över en sak, herr talman, och det skall bli mitt sista inlägg i denna debatt. Vi har alla ansett det vara positivt att just förverkligandet av de intentioner som finns i marknadsföringslagen skall ske genom frivilliga överenskommelser mellan konsumentverket och respektive företagare. Jag har pekat på den möjlighet som här föreligger, men det är inte på det sättet att företagare nödvändigtvis skall kunna utnyttja en talerätt. Jag menar — och det ligger helt i linje med den principiella inställningen i marknadsföringslagen —- att man genom samspel mellan företagare och konsumentverket skall rätta till de problem som finns på marknaden.